Herr talman! Enligt kommunalskattelagen är skadestånd på grund av avtalsbrott att betrakta som driftkostnad om avtalet är ett led i förvärvsverksamheten. Det finns ett klart regeringsrättsutslag i den riktningen. Beslutet fattades med 20 röster mot 4. Nu tycker Valter Kristenson att detta är häpnadsväckande. Det förefaller som om han anser att den stora majoriteten i regeringsrätten har tolkat lagen fel. Men en så stor majoritet som 20 mot 4 kan enligt min uppfattning knappast ha gjort sig skyldig till en feltolkning av den nuvarande lagstiftningen. Men det står naturligtvis motionärerna fritt att försöka ändra lagen. Motionärerna vill också ändra lagen så att skadestånd, utdömt i en arbetsrättslig tvist, inte skall få utgöra avdragsgill kostnad i förvärvskällan. Den socialdemokratiska motionen kräver direkt lagstiftning, medan centermotionären Elis Andersson begär att riksdagen hos regeringen hemställer om ett förslag i samma riktning. I det sammanhanget skulle det vara intressant att få veta om motionärerna också vill ha skattebefrielse för dem som tar emot skadeståndet. Skatteutskottets majoritet föreslår att riksdagen avslår de båda motionerna, och vi gör det av de två skäl som redovisas i det av skatteutskottet begärda yttrandet från arbetsmarknadsutskottet. En statlig utredning, arbetsrättskommittén, arbetar f. n. med frågan om utformningen och tillämpningen av skadeståndsreglerna. Resultatet av kommitténs arbete väntas senare i år. Motionärernas yrkande på avdragsförbud har nära samband med skadeståndsfrågorna, och det finns enligt vår uppfattning ingen anledning att nu genom ett riksdagsbeslut föregripa utredningen i fråga. Ett annat skäl för avslag på motionerna är att arbetsdomstolen vid sin bedömning självfallet har möjlighet att fastställa skadeståndets storlek också med hänsyn till de skattemässiga konsekvenserna. Det tycker inte Valter Kristenson, hörde jag nyss, är ett godtagbart skäl, men det har i alla fall utskottsmajoriteten kommit fram till. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall naturligtvis inte kvälja dom. Har regeringsrätten avkunnat ett utslag — även om det var med 20 röster mot 4 — går givetvis den domen fri från klander. Men vad motionärerna har avsett är att införa en ny lag som inte ger regeringsrätten möjlighet att döma på samma sätt som tidigare. Det skulle således inte bli ett prejudicerande utslag. Knut Wachtmeister säger att utskottsmajoriteten har anslutit sig till en tankegång som finns i det särskilda yttrandet från arbetsmarknadsutskottet, nämligen att nya arbetsrättskommittén i sitt arbete kommer att behandla denna fråga. Enligt uppgift från kommitténs sekretariat har dock kommittén icke för avsikt att i sitt arbete eller i sitt betänkande behandla de skatterättsliga aspekterna. Jag vill ställa en fråga till Knut Wachtmeister, som företräder moderaterna och den övriga utskottsmajoriteten. Ni moderater brukar gå ut i valrörelser — om ni vill kanske ni medverkar till att vi snart nog får en sådan — och tala om att ni värnar lag, rätt och ordning. Skall då ett straff, om det utmäts i penningar, vara en avdragsgill kostnad för en arbetsgivare som blir dömd för att han har brutit mot en arbetarskyddslag? Frågan är än mer berättigad när det gäller en person som kanske har satt brottet i system, som lever på att jämt och ständigt vara lagbrytare. Knut Wachtmeister vill väl ändå inte påstå att det är en normal verksamhet i företagen att bryta mot den svenska lagstiftningen?
Herr talman! Valter Kristenson påpekade att arbetsrättskommittén inte kommer att behandla de skattemässiga aspekterna av denna fråga. Det är mycket möjligt att det är riktigt — det tror jag. Men det ger inte mig anledning att ändra uppfattning. Vi skall först få klart för oss hur arbetsrättskommittén vill ha det när det gäller de skadereglerande aspekterna. Först när vi sett det utslaget finns det möjlighet för oss att angripa skatteproblematiken. Jag har således ingen orsak att ändra uppfattning med anledning av vad Valter Kristenson sade i det fallet. Valter Kristenson frågade om jag som moderat och i egenskap av företrädare för utskottsmajoriteten anser det vara en normal verksamhet i företagen att bryta mot denna lag. Självfallet inte! Men det är inte förrän arbetsdomstolen har behandlat ärendet som man vet om något brott har begåtts. Naturligtvis kan man inte sympatisera med någon som sätter detta brott i system, men det finns enligt min uppfattning ingen anledning att föregripa arbetsrättskommitténs beslut i denna fråga.
Herr talman! Jag vill säga till Knut Wachtmeister att jag varken i anförandet eller i repliken nämnde att vi behöver vänta med denna lagstiftning. Jag kan inte heller förstå majoritetens syftemål att vänta på nya arbetsrättskommitténs betänkande. Kommittén kommer nämligen inte att behandla de skatterättsliga frågorna. Vi kan alltså bortse från att den kommer med ett betänkande, och vi kan lagstifta omedelbart. Det finns ett färdigt lagförslag i reservationen vid utskottsbetänkandet, och därför behöver vi inte skriva till regeringen och be om en lag. Det motiv som finns i utskottsbetänkandet är mycket underligt, nämligen att ni värnar om det synsättet att sådana här skadestånd är en del av företagens normala driftkostnader och därmed är avdragsgilla. Vi anser inte att det är så.
Herr talman! Vi värnar självfallet inte om någon brottslig verksamhet. Men Valter Kristenson vet lika bra som jag att riksdagen årligen fattar hundratals, kanske tusentals, beslut i samma riktning. Vi föregriper alltså inte en pågående utredning, utan vi lugnar oss och ser tiden an. Jag kan inte förstå att Valter Kristenson inte begriper att det är av största intresse för den skattemässiga behandlingen av skadeståndsfrågorna att man först klarlägger hur skadeståndsfrågorna blir efter att denna kommitté har slutfört sitt arbete.

Herr talman! I diskussionen om denna fråga vill jag först säga att jag inte kan finna att det står någonting i skatteutskottets betänkande som ger belägg för att vi skulle ha tagit ställning i sakfrågan. Tvärtom hänvisar vi till det arbete som pågår inom arbetsrättskommittén. Vi har skrivit i betänkandet att skadeståndsreglernas utformning och tillämpning är föremål för uppmärksamhet inom arbetsrättskommittén. Enligt vad det har sagts mig från ledamöter i denna kommitté, har man just under de senaste månaderna tittat på dessa frågor. Det skulle vara förvånansvärt om vi här i riksdagen skulle gå in och lagstifta när en kommitté ser över bestämmelserna och förväntas komma med förslag redan under innevarande år. Om vi följer den praxis som har tillämpats här och som har hävdats mycket ofta från socialdemokratiskt håll, skall vi avvakta ett sådant här utredningsarbete. Det kan ibland vara delade meningar om detta, om man förväntar sig att det dröjer lång tid innan utredningsförslaget kommer. Men här har det med bestämdhet sagts att ett förslag kommer att framläggas under detta år. Med det som utgångspunkt har vi ansett att vi bör avvakta vad arbetsrättskommittén kommer med. Jag skall inte diskutera sakfrågan. Det skall vi göra när arbetsrättskommittén har lagt fram sina synpunkter. Den har lagt ner arbete för att utreda denna fråga och komma fram till ett förslag, enligt det sätt som vi brukar arbeta på i riksdagen. Jag anser att vi även på denna punkt bör följa de gängse — reglerna i övrigt när vi fattar beslut. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets
Herr talman!

Jag har ju i dag talat om för er — och det vet ni sedan tidigare — att nya arbetsrättskommittén icke kommer att behandla de skatterättsliga frågorna. Om den gjorde det hade jag mer än gärna varit med på er linje. Det är ju principen här i riksdagen att man skall vänta till dess en utredning i en fråga är klar och ett betänkande föreligger. Men just i denna detalj kommer denna kommitté inte att föreslå ett enda dugg, och ni kan alltså vara med oss och lagstifta i dag.
Herr talman! Valter Kristenson går här ifrån en vedertagen princip. Han vill att man skall börja med att stifta lagar om skatterna, och sedan utforma arbetsrättslagen efter det. Det måste vara ett felaktigt sätt. Man skall först utforma de vanliga lagarna och sedan rätta skattelagstiftningen efter de lagarna.

Herr talman! För första gången sedan svensk polis förstatligades har regeringen i år presenterat ett budgetförslag för polisväsendet som inte innebär en enda ny polismanstjänst. Det här hände i januari månad 1981, då Sverige alltjämt hade en borgerlig regering och en moderat justitieminister. Jag vill jämföra det här med hur det var den tid då moderaterna, folkpartisterna och centerpartisterna var i minoritet här i landet. I januari månad 1975 hade den socialdemokratiska regeringen i budgetpropositionen föreslagit 400 nya polismanstjänster och ytterligare 100 nya tjänster för annan personal inom polisen. Då klagade moderaterna högljutt här i kammaren. Minst 100 ytterligare poliser krävde man, och så gjorde man varje år i början på 1970-talet — detta trots att svensk polis de åren tillfördes ett mycket stort antal nya tjänster. 1 200 nya poliser fick vi under åren 1973-1975. När vi 1976 fick en borgerlig regering väntade många att polisen skulle bli ett prioriterat område. Moderaterna ansågs vara en garant för detta, och t.o.m. dåvarande folkpartiledaren Ahlmark hade i valrörelsen 1976 antytt att skulle det bli borgerlig regering här i landet, då skulle han se till att polisens personalresurser förstärktes.

Men en sak har regeringen glömt att meddela riksdagen, och det är var man avser att ta de nya tjänster som man skall omplacera. Blir det från bedrägerirotlarna, blir det från ordningspolisen, eller var har man tänkt ta dem? Att regeringen inte lämnat klara besked på den punkten har föranlett justitieutskottet att göra en skrivning i ärendet, som jag hoppas att kommande regering observerar. Om man gör inskränkningar, då bör man också i riksdagen ge besked om var de inskränkningarna skall göras. När det så gäller antalet polistjänster har vi socialdemokrater föreslagit att ytterligare 30 tjänster som kvarterspoliser skall inrättas i storstadsregionerna. Det är en utveckling av kvarterspolisverksamheten som är helt i linje med den uppbyggnad som påbörjades under socialdemokraternas regeringstid. Det är också en insats som vi har bedömt som nödvändig, framför allt i storstadsområden. Och nu inträffar det intressanta: t.o.m. moderaterna, som fram till 1976 tycktes omättliga i sina krav på nya polistjänster, går i år emot vårt blygsamma förslag. Vi socialdemokrater anser att de motiv som vi anfört för de nya kvarterspolistjänsterna bör vara övertygande. Vi anser att kvarterspoliserna kan vara en resurs och göra en insats, framför allt i storstadsområdena, i arbetet emot den sociala utslagningen, särskilt bland ungdomar som befinner sig i brottsbenägna miljöer och andra som befinner sig i riskzonen när det gäller kriminalitet. Där har det visat sig att kvarterspoliserna kan göra en värdefull insats. Utskottets betänkande är i stort sett en produkt i enighet. Detta är knappast överraskande, då frågan om polisens framtida verksamhet nyligen har behandlats här i riksdagen och anslagsfrågorna i år är obetydligt kontroversiella. Till den nyligen tillsatta polisberedningen har också hänskjutits en rad frågor där uppfattningarna kan vara delade mellan socialdemokrater och borgerliga. I ett avseende har vi också valt att till polisberedningen hänskjuta en fråga som kunnat leda till delade meningar. Det är kravet i socialdemokraternas motion 888 om en översyn av handläggningsordningen för anmälningar emot polispersonal. Regeringen har presenterat en begränsad reform av nuvarande starkt kritiserade ordning. Man har kort och gott tagit fasta på att riksåklagaren och rikspolisstyrelsen har tagit positiva initiativ på det här området under de senaste åren. Enligt rikspolisstyrelsen har man föreslagit att frågan, huruvida förundersökning i mål mot polisman skall inledas eller inte, skall prövas av åklagare i ledande ställning. Sådan åklagare skall också normalt leda förundersökning. Nu planerar regeringen, enligt besked som lämnades i budgetpropositionen, att ta in dessa anvisningar i regeringsförfattningen. Departementschefen har också sagt att ett obligatorium bör bli att, utom i de tre största polisdistrikten, som har egna utredningsenheter, förhör med polisman bör hållas av någon som tjänstgör i annat polisdistrikt än den misstänkte. I regeringens förslag öppnas också en möjlighet för polisstyrelserna att i efterhand informeras om beslut varigenom ett ärende av aktuellt slag har avskrivits. Utskottet har enhälligt sagt att det är utomordentligt angeläget att ha en ordning för handläggning av anmälningar mot polispersonal som innebär att allmänhetens förtroende för polisväsendet upprätthålls samtidigt som kraven på rättssäkerhet och objektivitet tillgodoses. Vi har då enats om att notera de vidtagna åtgärderna som positiva. Men samtidigt har utskottet ansett att det kan vara motiverat att gå längre på den inslagna vägen. En prövning med den målsättningen, som också var kravet i vår motion, anser utskottet att polisberedningen bör kunna göra. Till detta kan sägas att det naturligtvis är bra att riksdagen i betydande enighet har lyckats lägga fast målsättningarna för polisverksamheten under de närmaste åren. Det är ett viktigt arbete som nu anförtros åt polisberedningen: att mera i detalj formulera polisverksamheten framöver. Men det är också viktigt att det arbete som skall utföras drivs med stor skyndsamhet. Det finns oroande redovisningar från polisfronten, som bör erinra oss om att det är angeläget att så snabbt som möjligt komma ifrån utvecklingsfas till praktisk politisk verksamhet på polisområdet. Ett bevis på problemen är de starkt ökade avgångar från Stockholmspolisen som jag har fått ta del av. Avgångarna var i fjol dubbelt så många som 1978. Fram till 1978 hade antalet avgångar i stort sett legat stilla under 1970-talet. Oroande är också att den intensifierade rekrytering till Stockholmspolisen som vi från polisutredningen uttalade önskemål om tydligen inte lett till att Stockholmsungdomar sökt till sitt hemdistrikt i den utsträckning som utredningen hade hoppats.

Det krävs nu en mycket skyndsam aktivitet från polisberedningens sida och i den fortsatta hanteringen för att de målsättningar som vi lagt fast för polisen skall kunna omsättas i praktiskt arbete. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i justitieutskottets betänkande 33.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas anslagen till särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m.m. och motioner i anslutning härtill. Från vpk har vi i motion 891 upprepat våra krav vad gäller säkerhetspolisens verksamhet. Det är vid det här laget välbekanta krav, som motiverats i motioner och i flera tidigare riksdagsdebatter. Jag skall därför i dag fatta mig kort. Vi kräver först och främst att det tillsätts en parlamentarisk utredning med alla fem riksdagspartier för att granska säkerhetspolisens verksamhet. Vi pekari vår motion på en rad affärer där säkerhetspolisen varit inblandad. Det skulle utan tvivel vara väl befogat med en sådan utredning som vi föreslår i motionen. Rikspolisstyrelsen tillbakavisar visserligen alla anklagelser gentemot säkerhetspolisen, men det är ju enbart vad som ankommer på rikspolisstyrelsen att göra som part i målet. Utskottet pekar i sitt yttrande på de förändringar som har vidtagits inom säkerhetspolisen och på den ökade insynen från lekmannahåll. Man hänvisar också till den förutsättningslösa utvärdering av omorganisationen, som juristkommissionen i fallet Bergling har föreslagit och som också nämndes i förra årets debatt i denna fråga. Enligt utskottets ordförande, som talade i debatten den 26 mars förra året, skulle denna översyn ske om några år. Nu har det gått ett år, så det borde alltså snart vara dags för denna översyn. Det kan därför vara skäl att ställa frågan om vad för slags översyn det kommer att bli. Blir det en utredning, där alla fem partier är företrädda, såsom vi kräver i vår motion? Jag tvivlar på det, eftersom utskottet i så fall borde ha behandlat vår motion på ett helt annat sätt. För även om det under 1970-talet har skett en del förbättringar vad det gäller lekmannainsynen, så saknas ändå den totala översyn som vi kräver i vår motion. Det skulle också gå utmärkt att i en sådan total översyn också inrymma den utvärdering som föreslagits av juristkommissionen och som enligt utskottets betänkande skall äga rum inom de närmaste åren. Vi föreslår i vår motion också, bl.a. med utgångspunkt i händelserna i Uppsala med de utvisade palestinierna, att en sådan utredning får i uppdrag att se över och omarbeta terroristparagraferna i utlänningslagen. När det gäller detta krav skriver utskottet att det kan bli anledning för riksdagen att återkomma i ämnet i samband med att förslag föreläggs riksdagen på grundval av utlänningslagskommitténs slutbetänkande, som väntas bli framlagt senare under våren. Ja, det återstår ju att se vilka förslag regeringen —- om vi nu får någon regering i vår — kommer att lägga fram och om dessa förslag kommer att innebära några förändringar i dessa paragrafer. Statsrådet Karin Andersson ansåg ju för sin del i interpellationsdebatten att Uppsalahändelserna inte behövde föranleda några lagändringar. Det är en uppfattning som vi från vpk inte delar, och vi ämnar naturligtvis återkomma, om vår motion på den punkten inte vinner kammarens bifall i dag. Slutligen har vi i motionen, nu liksom tidigare år, krävt att den del av säkerhetspolisens verksamhet som innebär registrering och rapportering av politisk verksamhet upplöses. I konsekvens därmed har vi också föreslagit en nedskärning av anslaget till säkerhetspolisen. Utskottet avstyrker och hänvisar till tidigare riksdagsbeslut, som fattats med stor majoritet. Visserligen är det än så länge beklagligtvis bara vpk som anser att registrering och rapportering av politisk verksamhet inte skall få förekomma inom säkerhetspolisens verksamhet — men att hänvisa till detta förhållande som skäl för avslag på vår motion är inte någon övertygande åtgärd. Vi vidhåller vår uppfattning i denna fråga. Jag ber att få hemställa om bifall till följande särskilda yrkande, vilket delats ut på ledamöternas bänkar och i vilket vi preciserar vårt anslagsäskande: Vid utskottets betänkande har också fogats ett par socialdemokratiska reservationer. I en av dem har föreslagits inrättandet av 30 nya tjänster som kvarterspoliser. I den andra föreslås medel för utrustning av dessa kvarterspoliser. Från vpk:s sida vill vi understryka att vi i och för sig ser positivt på kvarterspolisverksamheten och förordar en utbyggnad av denna. Det har vi också visat i tidigare års riksdagsbeslut om de här frågorna. I nuläget kan vi ändå inte biträda de socialdemokratiska reservationerna. Skälen för detta är följande. Vi är långt ifrån övertygade om att polisorganisationens verksamhet bedrivs med sådan effektivitet och inriktning, att det inte skulle vara möjligt att genom rationaliseringar och omorganisation åstadkomma den avsedda utbyggnaden av kvarterspolisverksamheten. Vi anser att polisens organisation bör ses över förutsättningslöst, en inriktning som inte kännetecknat hittills genomförda utredningar på området. Målsättningen bör vara att inom ramen för nuvarande resurser åstadkomma en kraftig förstärkning av polisens bekämpning av ekonomisk brottslighet och polisens sociala verksamhet, då främst kvarterspolisen. I det sammanhanget bör uppmärksammas vikten av att höja kvarterspolisernas status i polisorganisationens hierarkiska uppbyggnad. Det andra skälet till att vi inte anser oss kunna ansluta oss till de socialdemokratiska reservationerna är att vi, även om utbyggnaden av kvarterspolisen är angelägen, kan visa på en rad andra områden som vi menar vara viktigare att tillgodose med resurser än just detta. Det skulle exempelvis vara möjligt att till samma kostnad som de föreslagna kvarterspolistjänsterna medför genomföra viktiga förstärkningar på invandrarområdet, på kulturområdet eller på handikappområdet. Sådana förslag har också framställts från vpk:s sida och behandlats vid ett flertal tillfällen, senast i dag i debatten om kulturutskottets betänkande nr 26, men avslagits av en koalition av de borgerliga partierna och socialdemokraterna, med motiveringen att det nuvarande finansiella läget inte tillåtit dessa reformer. Jag finner det för min del anmärkningsvärt att socialdemokratin tillmäter polisens sociala verksamhet en större betydelse än den verksamhet som kan bedrivas av föreningslivet. Däremot kanske det inte förvånar kammarens ledamöter att vpk denna gång inte delar socialdemokraternas uppfattning, eftersom Arne Nygren i sitt anförande hela tiden hänvisade till borgerlig politik och borgerliga regeringsdeklarationer som argument för reservationerna. Vpk-gruppen kommer att avstå från att delta i voteringen om reservationerna 1 och 2 i betänkandet.
Herr talman! Jag vill rätta ett felaktigt påstående i Marie-Ann Johanssons anförande. Hon sade avslutningsvis att jag använde de borgerliga regeringsdeklarationerna som argument för vårt yrkande om kvarterspoliser. Det gjorde jag inte — Marie-Ann Johansson kan inte ha lyssnat på mitt inlägg.

Det var det argumentet jag tog fram i mitt inlägg.
Herr talman! Det är möjligt att Arne Nygren argumenterade så, men det är likväl moderaterna som i debatten kräver förstärkningar av polisens resurser. Vi i vänsterpartiet kommunisterna ser positivt på detta med kvarterspoliser, men vi anser att det måste vara möjligt att inom de resurser som nu finns göra omprioriteringar och förstärka den här delen av polisens verksamhet.

Herr talman! Det justitieutskottsbetänkande som vi nu behandlar och som gäller anslag till polisväsendet präglas både av den kärva statsfinansiella situationen och av det förhållandet, som Arne Nygren var inne på, att riksdagen helt nyligen tagit ställning till riktlinjerna för en stor reform om polisens uppgifter, utbildning, organisation m.m. Utskottet är enigt utom på två punkter, som gäller satsningarna på kvarterspolisen. Därtill kommer att vänsterpartiet kommunisterna i vanlig ordning -— jag frestas att säga det — har en annan uppfattning om behovet och inriktningen av säkerhetspolisens verksamhet. Låt mig, herr talman, först säga några ord om de två socialdemokratiska reservationerna om kvarterspolisverksamheten. För egen del anser jag det viktigt att framhålla att kvarterspolisverksamheten under många år har varit en hjärtefråga för utskottet. Motiveringarna för en polisverksamhet som syftar till att bygga upp en nära och förtroendefull kontakt med människorna, och kanske särskilt ungdomarna, i ett avgränsat område behöver inte utvecklas närmare. Vi är alla överens om att både polisens och de sociala myndigheternas möjligheter att verka brottsförebyggande och trygghetsskapande bl.a. ligger i att människorna och särskilt de unga känner igen ”sin” polis, kan tala med honom eller henne och att polisen aktivt deltar i ungdomarnas fritidsverksamhet och lär känna ungdomarnas förhållanden och attityder. Kan polisen i samverkan med skolan och de sociala myndigheterna arbeta så att ungdomar med problem kan få dessa problem lösta, innan de lett till drogeller kriminalitetsproblem, är naturligtvis oerhört mycket vunnet. Under flera år har denna verksamhet byggts ut. Den omfattar nu nära 400 polistjänster i 68 polisdistrikt. Också detta år uttalar utskottet sin principiella anslutning till önskemålet om att verksamhet av denna karaktär byggs ut. Mellan majoritet och minoritet i utskottet råder alltså ingen åsiktsskillnad om det värdefulla i kvarterspolisens verksamhet och det önskvärda i en utbyggnad av den. Tar man ansvar för samhällets och statens ekonomi måste emellertid de mycket tunga restriktioner som vi alla får lov att ålägga oss sätta sina spår också på detta område. När Arne Nygren utvecklade sin talan här fick jag en känsla av att satsningen på polisväsendet från borgerligt håll under början av 1970-talet nu skulle fortsätta utan hänsyn till samhällsekonomin och det statsfinansiella läget och att det inte skulle ha hänt någonting på statsekonomins område de senaste fem åren. Det har det ju trots allt gjort. Detta-+vingar oss till en betydande restriktivitet. Majoriteten i utskottet, och jag tror jag talar för hela majoriteten när jag säger det, har med uppriktig ledsnad tvingats konstatera att det inte finns något ekonomiskt utrymme för en ytterligare utbyggnad av kvarterspolisen just nu. Inte minst det parti som jag företräder har under många år slagits för en snabb utbyggnad av bl.a. kvarterspolisen. Under alla år från 1972 till 1976 har det funnits moderata reservationer till förmån för ökad kvarterspolisverksamhet, men inte bara för kvarterspolisverksamhet utan också för polisverksamhet mot narkotika och organiserad ekonomisk brottslighet. Under flera år har det också skett en ökning av verksamheten. Vi känner även ett starkt behov av ökade resurser för bekämpning av narkotikabrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. Den verksamheten har nu justitieministern Winberg prioriterat trots mycket knappa resurser. Har man gott om pengar kan man prioritera allting. Det går inte i dagens läge, vi tvingas välja. Det gäller också för socialdemokraterna. Deras reservation innebär en påplussning, inte någon omprioritering. Jag tycker att detta är att göra det lätt för sig. Skulle man ha råd med 30 nya polismanstjänster, som socialdemokraterna vill satsa på, är det väl inte givet att alla 30 skall gå till just kvarterspolisverksamhet. Man kan faktiskt tänka sig en annan prioritering inom ramen för de 30 nya tjänsterna, om vi skulle ha råd med det antalet, vilket vi inte har. Detta innebär att jag måste fråga Arne Nygren, om man skall tolka s-reservationen så, att den allmänna prioriteringen från socialdemokraternas sida innebär att 30 nya polismanstjänster ograverat skall gå till just kvarterspolisen och inte till någonting annat. Herr talman! Vi har varje år en debatt i riksdagen om säkerhetspolisens verksamhet. I ett demokratiskt samhälle med en nästan obegränsad tryckfrihet och där opinionsbildningen skall föras vidare genom en öppen debatt skall en diskussion om säkerhetspolisen inte anses märklig, tvärtom. Jagtror att vi alla anser att insyn i och kontroll av just säkerhetspolisen och en så långt möjligt öppen diskussion om dess verksamhet är oerhört viktig. Samtidigt som man säger detta måste man göra klart för sig att den verksamhet som säkerhetspolisen bedriver till själva sin natur är sådan att allt om den inte kan lämnas ut till en helt öppen diskussion. Då skulle denna verksamhet omöjliggöras. Lösningen på denna konflikt har vi sökt finna genom att låta en nära och omfattande insyn i verksamheten göras av parlamentariker i rikspolisstyrelsen. Riksdagens justitieutskott har vid flera tillfällen under de senaste åren besökt säkerhetspolisen och gjort sig underrättat om bl.a. personalkontrollverksamheten, en av de känsliga delarna. Senast hösten 1979 lade utskottet ned betydande arbete på att sätta sig in i säkerhetspolisens verksamhet. Det framgår av betänkandet nr 3 från 1979/80. Jag vill också på en punkt närmare kommentera en fråga som ofta berörs i denna debatt. Det är inte ovanligt att det i dagspressen eller på annat sätt förs fram kritik mot säkerhetspolisen med anledning av dess handläggning av ett visst ärende eller dess verksamhet inom ett visst område. Oftast ställs det krav på att företrädare för säkerhetspolisen skall bemöta kritiken. Herr talman! Man måste förstå att detta mycket ofta inte är möjligt. Det svar som skulle tillbakavisa kritiken kan kanske inte lämnas av sekretesskäl. En bekräftelse eller en dementi kan också få negativa effekter. Min bedömning är att säkerhetspolisen trots detta, inom de ramar sekretessen ställer, har visat en betydande öppenhet och förståelse för behovet av information. Justitieutskottet har på likartat sätt försökt ge en så öppen information som möjligt, särskilt i det betänkande från hösten 1979 som jag tidigare refererade till. Tövrigt kan bara sägas att riksdagen under senare år gång på gång har tagit ställning till den principiella inriktningen av säkerhetspolisens verksamhet och därvid avvisat vpk:s krav på en annan inriktning. Utskottet har i år inte funnit anledning att göra någon annan bedömning. Även enskildheter i verksamheten, som nu kritiseras av vpk, har vid flera tillfällen prövats av ansvariga organ och även här i riksdagen. Någon anmärkning mot säkerhetspolisen har därvid inte framkommit. Jag får när det gäller de särskilda frågor som nu har tagits upp motionsvägen hänvisa till utskottets belysning och ställningstagande. Beträffande den översyn som Marie-Ann Johansson tog upp i sitt anförande kan jag väl kortfattat säga att den bör ske först när de nya former som man arbetar efter visat sig vara ändamålsenliga eller ej. Det är kanske för mycket att kräva att detta skall stå klart efter bara ett år. Herr talman! Jag ber att med det sagda få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Björn Körlof ställde frågan, om han skulle tolka mitt inlägg så att jag ansåg att moderaterna i år borde yrka på 500 nya polistjänster precis som man gjorde 1975. Nej, så skall det inte tolkas.

Sedan frågade Björn Körlof om socialdemokraterna ansåg att alla de 30 yrkade polismanstjänsterna skulle gå till kvarterspolisen. Ja, är svaret. Vi har ställt vårt yrkande i en motion där vi framfört krav på en rad åtgärder och insatser i storstadsområdena mot framför allt utslagningsproblemen. Vi säger att kvarterspoliserna på ett helt annat sätt än polisen i övrigt kan arbeta bl.a. brottsförebyggande. Alla insatser vi kan göra för att förhindra brott i stället för att bekämpa brott som redan ägt rum skall vi ta vara på. Det är med den motiveringen vi har sagt: Satsa brottsförebyggande på 30 nya polismanstjänster i storstäderna! Det är en insats som man säkert får utdelning på i det fortsatta arbetet. Björn Körlof sade liksom Marie-Ann Johansson: Det går väl att omfördela polismanstjänsterna. Det är intressant att moderater och vpk:are nu använder precis samma motiveringar när det gäller polisverksamheten. Det har gjorts omfördelningar. Vi har ställt frågan: Från vilken verksamhet skall polismanstjänsterna tas? Vi kan inte utesluta att man avser att ta tjänstert.o.m. från kvarterspolisverksamheten. Det tycker vi är så oroande att vi mycket klart velat markera att de 30 nya tjänsterna skall reservas för kvarterspolisverksamhet.
Herr talman! Jag tyckte när jag läste utskottets betänkande att det borde ha gått att bli något så när överens när det gäller den utredning vpk kräver, eftersom det aviserats en översyn av omorganisationen av säpo. Nu menar Björn Körlof att utredningen inte kan göras ännu utan får vänta litet. Men förra året hette det att den skulle ske ”om några år”, och i så fall är det, menar jag, snart dags för den. En sådan översyn skulle kunna göras i en parlamentarisk fempartiutredning, som vi kräver. Det är beklagligt att Björn Körlof inte heller i sitt inlägg gav några öppningar åt det hållet. Björn Körlof nämnde att man vill bedriva en så långt möjligt öppen diskussion och hänvisade till parlamentariker i rikspolisstyrelsen och till justitieutskottet, som besökt säpo. Vpk är inte representerat vare sig i rikspolisstyrelsen eller i justitieutskottet. Man frestas tro att det utvidgade parlamentarikerinflytande som rikspolisstyrelsen uttalar sig för och som faktiskt har börjat genomföras gör halt inför vårt parti, vilket i sin tur gör att vi undrar om man faktiskt har något att dölja för vissa parlamentariker. Just i rikspolisstyrelsen — det har jag kunnat läsa när jag har förberett mig för den här debatten — ingår representanter för de fyra största partierna. Det skall bli mycket intressant att se hur man kommer att uttrycka sig den dag då vpk inte längre är det minsta partiet i riksdagen — en dag som förmodligen inte ligger så långt borta.
Herr talman! Arne Nygren sade att moderaterna hade gått över från att vara ett oansvarigt oppositionsparti 1975 till att bli ett ansvarigt regeringsparti 1981 och att det visade sig bl.a. i våra satsningar på polisen. Kan'man då i omvänd ordning tolka den socialdemokratiska reservationen så att ni har gått över från att vara ett ansvarigt regeringsparti 1975 till att bli ett oansvarigt oppositionsparti 1981? Det borde i konsekvensens namn vara vad man skulle tolka ut ur det yttrandet. Nej, skälet är naturligtvis att det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget under de senaste åren har utvecklat sig så att även vi måste göra mycket hårdhänta prioriteringar. Den verkligheten måste vi leva med. Jag noterar också att Arne Nygren har deklarerat att alla de 30 nya polismanstjänster som socialdemokraterna anser att vi har råd med skall gå till kvarterspolisverksamhet och att inte någon av dem skall gå till exempelvis bekämpandet av ekonomisk och organiserad brottslighet. Jag tycker det är för tidigt, Marie-Ann Johansson, att efter ett år göra en utvärdering av de nya formerna för säkerhetspolisens verksamhet. Beträffande parlamentarikerinflytandet är det ju i många sammanhang så att vpk är för litet för att bli representerat — det gäller både statliga utredningar, en mängd verksstyrelser och liknande. Vinner ni, vilket Gud förbjude, ökad parlamentarisk representation blir det naturligtvis ett annat förhållande. Det är väl så som resonemanget har gått hela tiden när det gällt er representation i olika sammanhang.
Herr talman! Det var en illa vald jämförelse detta med ansvaret 1975 och 1981, Björn Körlof. År 1975 föreslog en socialdemokratisk regering 400 nya polismanstjänster och ytterligare 100 tjänster i polisen. Vi föreslog också mycket klart en satsning på kvarterspolisverksamheten. I dag föreslår vi, med beaktande av det ekonomiska läge som har skapats här i landet, att endast 30 nya tjänster inrättas. Men vi vill hålla den linje — satsning på kvarterspolis — som vi drog upp under de år då vi hade regeringsinnehavet. Björn Körlof säger att vi inte vill satsa ytterligare på bekämpandet av ekonomisk brottslighet, alltså på de ekonomiska rotlarna. Men både oppositionen och utskottsmajoriteten är ju överens om att de förslag som är lagda om omprioriteringar ligger fast. Vi har emellertid frågat — och det skulle vara intressant om Björn Körlof med de goda kontakter han har med i varje fall tidigare regeringskanslier kunde svara på det — var dessa tjänster skall tas. Det är viktigt att man även i en ekonomiskt besvärlig situation försöker skapa trygghet för människor och att man gör det inom ramen för polissatsningen. Det finns en problematik som jag gärna vill ta upp i det sammanhanget. Vi håller nu på att komma i ett läge där vissa människor kan skaffa sig trygghet genom att köpa tjänster av bevakningsföretag, medan andra får se sin trygghet i form av service från polisen successivt försämras år från år. Det är en för oss mycket viktig fråga. Om svenska folket skall kosta på sig trygghet i rättsväsendet skall den vara likvärdig för alla svenskar. Det skall inte vara så att vissa kan köpa sig den tryggheten hos Securitas och liknande företag, medan andra får finna sig i att få en försämrad trygghetsservice.
Herr talman! Det är naturligtvis så att de stora talen, vad gäller de polissatsningar som gjordes i början av 1970-talet, har vi alla fått lov att i stor utsträckning överge med hänsyn till den ekonomiska situationen. Vi är nu nere i betydligt lägre tal, men jag noterar den prioritering Arne Nygren har gjort och som han här har motiverat: 30 nya polismanstjänster, och de skall gå till kvarterspolisverksamhet. Det kan kanske sägas att en satsning på narkotikapolisen också innebär en ökad satsning på trygghet och att en ökad satsning på sådan polis kan föra ungdomar i problemåldern bort från en kriminalitetskarriär och därmed också kan ha effekt på det område som Arne Nygren talat om. Visst är vi överens om satsning på eko-rotlarna, men det är naturligtvis en omprioritering inom nu gällande ramar. Jag vet inte exakt hur den omprioriteringen kommer att göras — det är regeringens sak att göra i regleringsbrev.

Herr talman! På grund av en oförutsedd situation i går fick jag inte tillfälle att anmäla mig på talarlistan förrän efter kl. 17.00 och fick därför bara sex minuter till mitt förfogande. Det innebär att jag begränsar mig till att beröra centerpartiets kommittémotion om kvarterspoliser. I år är, som redan framhållits, justitieutskottets betänkande om anslagen till polisen i huvudsak enhälligt. En enda reservation med tillhörande konsekvensreservation finns fogad till betänkandet, och den gäller just kvarterspolisen, som omfattas av ett stort politiskt intresse av de olika riksdagspartierna. Reservationsyrkandet går, som vi också hört, ut på att 30 Nr 138 nya kvarterspolistjänster skall tillkomma nästa budgetår. Onsdagen den Yrkandet i reservationen sammanfaller mycket väl med de önskemål som 13 maj 1981 också vi i centern har. Skillnaden mellan oss och de socialdemokratiska reservanterna är enbart av ekonomisk art. Det finns inga pengar att anslå till nya tjänster, och risken finns också för att en fortsatt sparplan kan komma att gå ut just över den här verksamheten, eftersom det är så svårt att mäta effekten av den. Trots att vi på allt sätt vill understödja och bygga ut kvartersverksamheten, tvingas vi av ekonomiska skäl att inte den här gången säga ja till nya tjänster. Jag håller med Arne Nygren om att det är en ganska märklig situation, men ännu är vi inte i opposition, och därför måste vi fortsätta att ta det ekonomiska ansvaret. Men även om vi av ekonomiska skäl den här gången inte kan biträda yrkandet om utökning av antalet kvarterspoliser, gäller det att slå vakt om dem som redan finns — totalt 396 i 68 polisdistrikt. Jag tror att de kan behöva stöd från såväl polisledning och kolleger som från oss politiker. Syftet med kvarterspolisverksamheten är i första hand av social karaktär, och inriktningen bör också vara på sikt att nedbringa brottsligheten eller i varje fall hindra att den ökar. Verksamheten är också ägnad att förbättra förhållandet mellan allmänheten och polisen, vilket är en nog så viktig uppgift. Det här står redan i betänkandet, men jag vill ytterligare understryka det. Rikspolisstyrelsens anvisningar är väl formade, och om de följs av alla berörda instanser och befattningshavare finns det stora förutsättningar att resultatet på sikt också blir gott. Anvisningarna gäller i första hand hur tjänsten skall utföras, kontaktverksamheten med andra myndigheter, organisationer och olika verksamheter i samhället men också utrustning, lokaler och fordon. Det kan tyckas att anvisningarna passar ganska bra in i yrkandena i vår motion, och det är bra att de gör det. Jag tror också att man i de olika polisdistrikten försöker att med tillgängliga resurser följa anvisning arna, även om det kan brista någonstans och om några berörda kvarterspoliser framför synpunkter just i det här avseendet. Detta är ofrånkomligt, vilken verksamhet det än är fråga om. Men vad som kan bekymra är om man inte värdesätter den här verksamheten utan mera tycker att den är en belastning som tar resurser från annan verksamhet. Om polismännen inte känner det stöd som de så väl behöver från såväl ledning som kolleger i annan polisverksamhet, då tappar de intresset, och resultaten uteblir. Vid samtal som vi inom vår lagkommitté har haft med några kvarterspoliser, har vi nog uppfattat att de i vissa fall är kritiska mot att distriktsledningen inte alltid intresserar sig för deras verksamhet — även om det i ett distrikt som vi studerade fanns en annan och positiv uppfattning. Chefen för det distriktet uppmuntrade verksamheten och stödde den helt. Men i samma distrikt fanns det också övervakningspersonal som ansåg att det var dåligt utnyttjade resurser att använda sig av kvarterspoliser. Bilar hade det också tidigare varit svårt att få disponera i arbetet, och kommunikationsradion var 107 av ålderdomlig och bristfällig art. Det här tyckte vi var litet negativt, men samtidigt påpekades hur många brottsärenden som hade klarats upp tack vare kvarterspoliserna, deras personkännedom och deras goda kontakter med t.ex. alla ungdomar, vare sig de tillhör de kriminella och utslagna elementen i området eller inte. I en tidningsartikel läste vi att en kvarterspolis i Stockholm hade sagt att han kände alla alkoholister och småtjuvar i sitt område. Han sade: Jag känner ju folket som går här, och jag vet precis vad de är för några och vad de har för sig. Jag känner till varenda knarkarkvart här och vilka som håller till där. Jag känner igen missbrukarna som hänger i tunnelbanan och haschrökarna i vårt centrum. Det sade alltså denna kvarterspolis, som vi också talade med. Det är i den polisiära verksamheten givetvis en ovärderlig tillgång med den personkännedomen, om den utnyttjas rätt. Det är helt klart att brottsutredarna — kriminalpolismännen — kan få ut mycket av och genom de här befattningshavarna. Någon form av samtjänstgöring med någon kriminalpolisman kan därför också vara bra. De här polismännen uppskattas också av allmänheten och av ungdomen och medverkar på så sätt till att öka förtroendet för polisen och minska risken för konfrontationer. Det gäller nu att stödja verksamheten från alla håll — inte minst från de förtroendevalda polisstyrelserepresentanterna, som hittills sällan visat sig hos kvarterspolismännen. Det gäller att hitta de rätta personerna för den här verksamheten — sådana som är intresserade av andra människor och deras problem och som kan hjälpa och skydda dem på olika sätt. Personalpolitiken måste också drivas så att engagerade och lämpliga kvarterspolismän stannar kvar i den rollen och kan befordras utan att för den skull behöva byta arbetsuppgifter. Allt det här har vi dokumenterat i utskottsbetänkandet. Men vi vill ändå fästa uppmärksamheten på det på detta sätt. Vi tror att den här verksamheten på sikt skall ge bra resultat och skänka trygghet åt dem som bor i resp. områden.
Herr talman! Åke Polstam hade en mycket fin argumentation för de krav som vi har på ökade satsningar på kvarterspolisverksamheten. Men det var en fråga i hans anförande som jag gärna vill ha ytterligare utvecklad. Åke Polstam sade att det tvärtom kan vara så att kvarterspolisverksamheten i sparplanetider ligger i riskzonen. Får jag fråga: Var det fel uppfattat, eller är det verkligen så att man inom majoriteten resonerar om att minska på kvarterspolisverksamheten? Sedan noterade jag bara att Åke Polstam sade att han ännu inte befinner sig i opposition och att han därför skall ta ekonomiskt ansvar. Vi försöker från socialdemokratiskt håll att ta ekonomiskt ansvar även i opposition.
Herr talman! Det var bara en fundering. Vi måste gå in på alla områden när Onsdagen den det gäller den ekonomiska politiken och se vilka områden som det går att 13 maj 1981 spara på. Därför är det naturligt att också fundera över om detta område kan komma i fråga. Jag vet i detta avseende inte mer än vad Arne Nygren vet. Vi får väl se vad en eventuell sparplan kan komma att innehålla.

Fru talman! När den nya skadéståndslagen trädde i kraft den 1 juli 1972 innebar detta att arbetstagarnas skadeståndsansvar kraftigt begränsades. Den nya lagen var ur flera synpunkter mycket välmotiverad, inte minst med hänsyn till sociala skäl och ur riskfördelningssynpunkt. Tidigare gällde i princip fullt skadeståndsansvar för arbetstagare som genom fel eller försummelse i sin tjänst vållade arbetsgivaren eller tredje man skada. Med arbetstagare likställs enligt skadeståndslagen värnpliktiga och andra som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring. Därmed är vi inne på den motion som behandlas i lagutskottets betänkande nr 13. Motionären framhåller att krigsmakten årligen tillfogas högst betydande förluster på grund av att de värnpliktiga inte förmår återställa den materiel som de har fått sig anförtrodd. Enligt motionärens uppfattning är skadeståndslagens nuvarande formulering delvis orsak härtill. För att komma till rätta med de problem som materielförlusterna innebär föreslås i motionen att skadeståndslagens 4 kap. 1 § skall skärpas i sin formulering, så att ett större skadeståndsansvar läggs på den värnpliktige. Vi reservanter anser att detta är ett alltför långtgående förslag. Vi hävdar att det bör vara de militära myndigheternas sak att rätta till problemen i det här avseendet. Jag vill särskilt framhålla att överbefälhavaren har förordat vissa åtgärder i skrivelse hösten 1979. Där tas upp frågor om märkning av materiel, statistik och redovisning avseende materielförluster, försök med försäljning av viss begärlig materiel, utbildning i materieltjänst för yrkesofficerare och även regler för materielkontroll. Att sådana och liknande åtgärder vidtas av de militära myndigheterna anser vi reservanter vara den rätta vägen för att komma till rätta med de problem som uppstår när materiel försvinner. Den uppfattning vi hävdar förstärks av den sammanställning över materielförluster som finns fogad till försvarsutskottets yttrande till lagutskottet. Sammanställningen visar att materielförlusterna inte längre ökar, utan snarare har stabiliserats på en viss nivå. Detta är ytterligare ett belägg för att det är de militära myndigheternas sak att klara upp de problem som man har att brottas med när viss materiel försvinner. Att ta till en översyn av skadeståndslagen eller ändra i den anser vi icke vara en rekommendabel väg att gå. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Lennart Andersson har refererat den motion av Allan Ekström, moderaterna, som vi behandlat i lagutskottets betänkande nr 13. Motionären menar att erfarenheterna av skadeståndslagens tillämpning inom det militära området är sådana att det bör ske en översyn av gällande bestämmelser. Allan Ekström hänvisar i sin motion till en rapport från RRV, riksrevisionsverket. Enligt denna rapport uppskattas de årliga kostnaderna för förlorad materiel till mellan 25 och 30 milj.kr. Det är en oacceptabelt hög nivå. Lennart Andersson säger att det nu har stabiliserat sig och att förlusterna inte längre stiger såsom de har gjort tidigare. Men om kostnaderna har stabiliserat sig, så är det ändå på en så hög nivå att det inte kan tolereras, utan man måste vidta åtgärder. Den materiel som försvinner är ”särskilt begärlig” materiel, t.ex. vindrockar, mössor, skjortor, sovsäckar, bajonetter, kompasser och kikare. Materielen anmäls ofta saknad under de sista veckorna av de värnpliktigas tjänstgöring. Sedan den 1 juli 1972 gäller enligt skadeståndslagens 4 kap. 1§ att arbetstagare är ansvarig för skada, som han vållar genom fel eller försummelse, endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Som Lennart Andersson sade likställs värnpliktig som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring med arbetstagare. Jag vill erinra om att vid lagens tillkomst ifrågasattes om man skulle använda det mycket starka begreppet ”synnerliga skäl”, och om man inte i stället borde använda begreppet ”särskilda skäl”. I en reservation från moderater, centérpartister och folkpartister i lagutskottet menade man att det mjukare begreppet ”särskilda skäl” borde användas. Utskottet har inhämtat yttranden över motionen från olika myndigheter. Flertalet ställer sig positiva till motionens syfte. Också försvarsutskottet, som har yttrat sig över motionen, förordar att reglerna för ansvar i fråga om militär utrustning ses över utan dröjsmål. Försvarsutskottet framhåller att den militära verksamheten i hög grad förutsätter att både anställda och värnpliktiga känner ansvar för sina uppgifter och att brister i utrustningen i krig direkt kan påverka möjligheterna att lösa uppgifterna och att själv överleva. Enligt lagutskottets mening visar domstolspraxis att det endast är i mycket speciella fall som skadevållande militär åläggs skadeståndsskyldighet. Det är t.o.m. så att man i Värnplikts-Nytt med hänvisning till skadeståndslagen har uppmanat de värnpliktiga att blåneka och aldrig betala för förlorad materiel. Mot den bakgrund som jag här har redovisat är det enligt lagutskottets mening erforderligt att gällande bestämmelser blir föremål för översyn. Översynen bör inskränka sig till skadeståndsskyldigheten för värnpliktiga och annan personal inom försvarsmakten.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

Fru talman! Det var väl ganska många av oss som blev upprörda över ett skilsmässofall som vi kunde läsa om i tidningarna för ungefär ett halvår sedan. Det var en svensk kvinna som under fem år varit gift med en österrikisk man. Vid skilsmässan fick mannen hela makarnas gemensamma fastighet, som hustrun till största delen betalat, och även alla inventarier, ja, t.o.m. hustruns smycken. Många trodde väl att något sådant här inte kunde hända och att det måste vara juridiskt fel. Men ärendet hade behandlats ända upp i högsta domstolen. Giftermålsbalken var nämligen inte tillämplig, eftersom inte båda makarna var svenska medborgare. I det här fallet bestämdes i stället förmögenhetsförhållandena av lagbestämmelser i Österrike. Till grund för ett sådant här beslut ligger lagbestämmelser från 1912. ; nämligen lagen i mannens hemland som gäller. Och i många länder gäller en äktenskapslagstiftning som inte ger kvinnan några ekonomiska rättigheter. Sådana förhållanden i vårt eget land måste vara helt oacceptabla när det gäller äktenskapets rättsverkningar och strider också mot rådande officiella uppfattningar både i Sverige och i FN. Inte heller ur jämställdhetssynpunkt kan ett sådant här förhållande accepteras En ändring av lagen från 1912 bör därför komma till stånd snarast. Den invandring som vi haft till vårt land under senare år gör att detta problem har blivit alltmer aktuellt. Vi vet nu också utgången av sådana här tvister vid skilsmässa genom högsta domstolens prejudicerande dom. Familjelagssakkunniga, som varit verksamma sedan 1969 och som kommit med en rad delbetänkanden, har inte ännu tagit upp den här frågan som jag aktualiserat i min motion. Men jag anser det mycket angeläget att sådana här könsdiskriminerande rättsverkningar av äktenskap tas upp med förtur. Till min glädje instämmer också utskottet i allt väsentligt i vad jag och övriga motionärer framhållit i de här aktuella motionerna. Också utskottet anser det angeläget att de nuvarande reglerna på området snarast ersätts med mera tidsenliga bestämmelser. Utskottet har också försökt ta reda på när familjelagssakkunniga kommer att ta upp de här nämnda rättsförhållandena. Möjligen kommer detta att ske nu i höst. Under sådana förhållanden har jag inget att erinra mot att motionerna och utskottsbetänkandet överlämnas till familjelagssakkunniga. Och med det, fru talman, ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande nr 18.

Fru talman! Ofta hör vi i debatten att kvinnor och män numera är formellt lika. Det är en vanföreställning som så många andra föreställningar på jämställdhetens område. En av de formella ojämlikheterna finns i namnlagen. Ojämlikheten i namnlagen är också ett uttryck för en förmyndarmentalitet och en övernitisk byråkrati, och den ger upphov till mängder av praktiska problem i det vardagliga livet. Främst är det kvinnor som drabbas av namnlagens brister. Man kan fråga sig varför vi politiker över huvud taget måste lägga oss i vad människor skall heta i förnamn såväl som i efternamn. Det borde finnas väsentligare områden att använda våra resurser till än att blanda oss i vad människor skall heta. Likväl har vi nu en namnlag, och så länge det är fallet är det viktigt att den inte är en belastning för den enskilde och motverkar jämställdhet och valfrihet. Jag vill för kammarens ledamöter redogöra för några av de bisarrheter som namnlagen i dagsläget innehåller, och det skall jag göra med följande exempel: Bengt Svensson har på sitt jobb tre kolleger med samma namn. De finner det ganska opraktiskt — de får varandras telefonsamtal och post. Bengt Svensson skall gifta sig med Anna Rosengren och vill ta hennes efternamn för att lösa de praktiska problemen. Han vänder sig till pastorsexpeditionen men blir hänvisad till patentverket i Stockholm. På patentverket får han beskedet att Sveriges riksdag bestämt att det t. v. kostar honom 200 kr. och efter den I juli 500 kr. att byta namn, att han måste ansöka om detta namnbyte samt att det är möjligt att ta hustruns efternamn bara om det finns synnerliga skäl. Dessutom får Bengt Svensson den upplysningen att Anna Rosengren, om hon skall behålla sitt flicknamn, måste anmäla det till pastorsexpeditionen. Enligt lagintentionen skall hon heta Anna Svensson. Detta är helt gratis, och Anna Rosengrens namnbyte sker utan att hon behöver fylla i blanketter. På Anna Rosengrens jobb finns tre Anna Svensson. Anna Rosengren behåller sitt namn av praktiska skäl. Men det är inte slut med förmynderiet för det. Om Anna Rosengren skulle ångra sig efter bröllopet får hon gärna anta namnet Svensson. Men om hon antar namnet Svensson får hon sedan inte återta sitt flicknamn med mindre än att hon måste gå till patentverket, fylla i blanketter och betala avgiften på 200 eller 500 kr. Det här är naturligtvis helt orimligt, och namnlagen innehåller dessutom betydligt fler praktiska problem än just de här. Nu har en utredning arbetat med namnlagen och kommit med ganska bra förslag till förändringar. Utredningen tillsattes år 1972 och blev klar 1979. Betänkandet har remissbehandlats, men ingenting har hänt. Här i kammaren har justitieministern Håkan Winberg tidigare hänvisat till att detta är en känslig fråga — och självfallet är det en känslig fråga för kvinnor att de inte kan få behålla sina efternamn på lika villkor som männen — och vidare har justitieministern hänvisat till att man måste avvakta resultatet av de övriga nordiska länderna arbete på deras namnlagar. — Det är bara det att man i de andra nordiska länderna hänvisar till samma skäl. Nu har emellertid utskottet välvilligt behandlat den motion som jag och några andra folkpartister har väckt, och utskottet har också givit till känna att det bör komma ett förslag till riksdagen. Därför tänker jag nöja mig med den utskottsbehandlingen och skall inte yrka bifall till motionen. Innan jag slutar mitt anförande vill jag säga att också behandlingen i utskottet av Bertil Hanssons och Rolf Sellgrens motion har varit tillfredsställande. Motionärerna har i motionen tagit upp frågan om förnamnsbyte i samband med adoption av utländska barn och påpekat att framför allt frireligiösa grupper kommit i kläm. Även i det fallet har utskottet uttryckt förhoppningen att det skall komma ett förslag från regeringen. Fru talman! Jag nöjer mig med detta.

Fru talman! I föreliggande betänkande behandlas tre motioner med krav på att den trafiknykterhetslagstiftning som gäller på land skall utsträckas att gälla även till sjöss. Detta innebär att des.k. promillegränserna för rattfylleri och rattonykterhet också skall gälla sjöfarten — både när det gäller den yrkesmässiga sjöfarten och när det gäller förande av fritidsbåt. Den här frågan är inte precis ny. Den har behandlats i riksdagen vid ett flertal olika tillfällen under 1960 och 1970-talen.

Jag vill, fru talman, med bara några ord kommentera några av de vanligaste argumenten mot införande av de här reglerna även till sjöss. Men låt mig först understryka det allvarliga läge som råder med en ständigt ökad onykterhet icke minst bland fritidsbåtförarna. Den här allvarliga situationen är det ju inte heller någon som vill förneka. Och naturligtvis hör problemen samman med det ständigt ökande antalet fritidsbåtar. Att någonting därför måste göras tror jag säkerligen att vi alla är överens om. Jag anser att det inte är nog med att — som utskottets majoritet gör — sätta sin lit uteslutande till ökade informationsinsatser. Man kan nämligen inte bortse från den preventiva betydelse som ett införande av samma promillegränser till sjöss som dem som gäller för vägtrafiken skulle ha.

hänvisar bl.a. till att båtlivets speciella villkor är sådana att det skulle vara Nr 139 svårt att efterleva en promilleregel. Man hänvisar till att ett stort antal båtar Onsdagen den används för övernattning och att båtarna ofta används som bostad. Det 13 maj 1981 skulle, säger man, kunna vålla gränsdragningsproblem t.ex. om man efteren middag med alkoholförtäring finner det nödvändigt att flytta båten. Det Onykterhet i trafik skulle i så fall innebära brott mot bestämmelserna om promillegränserna, — till sjöss vilket det alltså inte gör med nuvarande bestämmelser. Det är, fru talman, svårt att förstå att en liknande situation inte skulle kunna uppstå t.ex. på en campingplats eller vid en parkeringsplats. Husvagnarna ersätter ju ofta bostaden under sommaren, och det kan väl också för deras ägare vara angeläget att flytta på ekipaget efter en liknande middag. Då gör sig chauffören skyldig till trafikbrott. Är det däremot fråga om att flytta en båt, skall det vara straffritt även om man utsätter sig själv och andra för fara. Det är svårt att förstå den här logiken. Låt mig för att klargöra saken ytterligare få hänvisa till ett par rättsfall. Enligt ett rättsfall från 1949 dömdes en alkoholpåverkad för rattfylleri därför att han inom garaget fört sin bil. Ett annat rättsfall, från 1966, visar att en person som varken förde eller avsåg att föra sin bil längre sträcka än omkring 11 meter vid flyttning av bilen från en parkeringsplats till en annan för att undvika att följande morgon behöva ändra bilens uppställning, av högsta domstolen dömdes till dagsböter för rattonykterhet. Flyttningen av bilen ägde rum vid ett tillfälle, då annan trafik över huvud taget inte förekom i närheten och då förhållandena även i övrigt var sådana att körningen ej var ägnad att framkalla fara för trafiksäkerheten. Man må naturligtvis ha vilken uppfattning man vill om det berättigade i domarna som sådana. Jag bara konstaterar att vi har stränga bestämmelser när det gäller rattonykterhet i trafiken, och ingen har heller krävt att vi skall lätta på dessa. Vi menar att alkolhol och trafik inte hör ihop, och om det är vi tydligen mycket ense. Många människoliv har också räddats genom att dessa bestämmelser funnits. Då är det för mig svårt att förstå det logiska i att vi stillatigande accepterar att andra regler gäller till sjöss — samtidigt som vi måste konstatera att stora skador till liv och egendom åstadkommes därför att alkohol i samband med trafiken på sjön tolereras på ett sätt som inte är fallet i fråga om vägtrafiken. Någon skillnad ur ansvarssynpunkt mellan bilföraren som måste flytta sitt fordon och båtägaren som måste flytta sin båt kan jag inte se i det här sammanhanget. Några bärande skäl att ur trafiknykterhetssynpunkt behandla de här personerna olika kan jag inte heller finna. På det här sättet kan man säkerligen vederlägga alla olika argument som framförts i debatten mot införande av en promillegräns också till sjöss. Andra argument är att det är svårt att övervaka efterlevnaden av sådana här bestämmelser till sjöss. Jag medger detta, men jag vill samtidigt peka på att vi inte heller i fråga om övervakningen av vägtrafiken har tillräckliga resurser. Men ingen kommer ändå på idén att vi därför skall ta bort promillegränserna beträffande vägtrafiken. Slutligen, fru talman, förtjänar det att framhållas att uppfattningarna har 117 varit delade vid remissbehandlingarna av de betänkanden där den här frågan behandlats. Det är självklart att man gärna skulle vilja få till stånd en bättre tingens ordning utan ytterligare lagstiftningsåtgärder. Utskottet ställer sitt hopp till ett förnyat krav på information till båtägarna om riskerna med alkoholförtäring till sjöss. Jag ställer naturligtvis upp bakom detta, och jag skulle vara mycket glad, om sådana här välmenande uttalanden kunde få åsyftad verkan. Tyvärr pekar utvecklingen inte på att insikten om alkoholens farlighet ökat inom vårt folk. Då man inte kan bortse från den av mig tidigare nämnda preventiva effekt som en skärpt lagstiftning kan få, har vi från folkpartiets sida kommit fram till att det är angeläget med sådana åtgärder som krävs såväl i den socialdemokratiska som i de båda folkpartistiska motionerna. Jag ber därför, fru talman, med detta bara att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid lagutskottets betänkande nr 21.

Fru talman! Vid lagutskottets betänkande 1980/81:21 om onykterhet till sjöss har, som Bernt Ekinge sade, fogats en reservation från honom och Olle Grahn med anledning av tre motioner som inlämnats under den allmänna motionstiden. I motionerna framförs önskemål om ändring av sjölagens bestämmelser om ansvar vid onykterhet till sjöss. Denna viktiga fråga har, som också Bernt Ekinge sade, vid ett flertal tillfällen tidigare varit föremål för riksdagens prövning. Utskottet har då ständigt framhållit vikten av att båtägarna informeras om de risker som är förknippade med alkoholförtäring till sjöss. De gäller för såväl förare som passagerare. Bernt Ekinge har under de år då han har suttit i lagutskottet anslutit sig till dessa formuleringar, senast 1978. Beträffande de risker som finns vid onykterhet i trafik till sjöss råder ingen meningsskiljaktighet mellan utskottet och reservanterna. Det som skiljer oss åt är att reservanterna vill ha förslag till skärpt lagstiftning, medan utskottets majoritet däremot anser att det i första hand rör sig om en informationsfråga. Med tanke på att det inte finns något båtregister och med tanke på att bevakningsmöjligheterna är begränsade anser utskottet att en förändring f.n. inte är genomförbar. En registrering av fritidsbåtar vore, som jag ser det, ett första steg i riktning mot att aktualisera en lagstiftning. Efter regeringens bemyndigande år 1975 tillkallades en särskild sakkunnig för att ytterligare pröva frågan om registrering av fritidsbåtar. 1977 avlämnades ett betänkande, Båtliv 2 . Betänkandet, som har remissbehandlats, är jämte fritidsbåtsutredningens förslag föremål för överväganden inom regeringskansliet. I avvaktan på en proposition i frågan och med hänvisning till vad utskottet anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Den jämförelse mellan en husvagn och en båt som Bernt Ekinge gjorde föranleder mig nära nog att säga: Ni som inte förstår skillnaden — åk inte ut till sjöss!

Fru talman! Jag skall gärna medge att jag, som Stig Olsson säger, 1978 anslöt mig till utskottets uttalande den gången. Jag gjorde det givetvis i samma förhoppning som de övriga, nämligen att en informationskampanj skulle kunna få någon effekt. Jag gjorde det också mot bakgrund av att vi då hade att förvänta oss något resultat av det betänkande som Stig Olsson nämnde. Men det kommer alltid en tidpunkt då man inser att det inte går att vänta längre, då olyckorna blir fler och fler. Vi reservanter anser att vi nått den tidpunkten, och då tycker jag att det är rimligt att fullfölja denna ståndpunkt med en reservation. Jag beklagar att utskottets majoritet i den här omgången inte har velat gå på samma linje. Jag har dock förhoppning om både att de utredningar som föreligger skall bearbetas ytterligare och att utskottet ett annat år kanske har kommit ytterligare ett steg längre fram. Till det som Stig Olsson avslutningsvis sade vill jag lägga att jag naturligtvis inte gjorde en jämförelse mellan att åka bil och att åka båt. Det tror jag inte ens att Stig Olsson vill påstå. Men skillnaden är inte stor mellan att vara alkoholpåverkad i en båt och att vara det i en bil. Det är det som frågan gäller. Jag skulle vilja säga till Stig Olsson och till kammarens övriga ledamöter att den som är alkoholpåverkad inte bör ge sig ut vare sig i båt eller i bil.

Fru talman! Jag delar Bernt Ekinges uppfattning om att regeringen har hållit på väldigt länge med den här frågan. Jag vet inte om dagens läge gör att det kommer att gå så mycket snabbare. Men vi kan väl hoppas att vi snart får den här frågan ur världen, för detta med ett båtregister har ju varit riksdagens dilemma under många år — sedan 1975. Det finns självfallet mycket att säga om sjösäkerheten, och visst är det viktigt att slå fast att nykterhet på sjön i och för sig är ett måste. Det anser åtminstone jag för min del, och det tror jag att också majoriteten i utskottet gör. Vi skall komma ihåg att det är dyra båtar som nu för tiden finns ute på sjön. Samtliga försäkringsbolag har beslutat att om en båt blir skadad och det visar sig att vederbörande båtförare förtärt alkohol går han miste om ersättning. Ansvaret måste läggas på föraren av båten. Det är därför som vi tycker att det är så viktigt med information och med ett register.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att det inte har skett någonting, varken under den socialdemokratiska regeringens tid — utredningsförslaget lades ju fram 1975 — eller under de följande regeringarnas tid. Jag tror att vi gemensamt beklagar detta. Vi är naturligtvis överens om vikten av nykterhet till sjöss och till lands. Jag vill inte på något sätt ifrågasätta att vi skulle ha olika uppfattning när det gäller angelägenhetsgraden härvidlag, men vi har litet olika uppfattning om nödvändigheten av att nu vidta ytterligare åtgärder. På denna punkt lär vi inte komma längre i dag, men jag hoppas att vi ganska snart får kompletterande regler för att därmed inskärpa vad vi är överens om, nämligen nödvändigheten av nykterhet också till sjöss.

Fru talman! Som redan poängterats här i debatten är väl alla i princip överens om att trafiksektorn skall vara alkoholfri när det gäller såväl trafiken till lands och till sjöss som i luften. Alla förare i motortrafik har ansvar inte bara för sig själva och de passagerare som de själva har hand om utan också för sina medtrafikanter. Man bör ha enhetliga regler till lands och till sjöss när det gäller trafiknykterhetslagstiftningen. För de förare som överträder bestämmelserna om alkohol i trafiken bör det också gälla samma lagbestämmelser och samma straffpåföljd. En olycka till sjöss kan nämligen ha lika svåra konsekvenser som en på land. De snabba motorbåtar som vi numera har innebär på många sätt stora olycksrisker, om det bakom ratten på en sådan motorbåt sitter en alkoholpåverkad person. Vi har ju också på senare tid fått uppleva att alkoholpåverkade styrmän på stora fartyg har kört på grund ellert.o.m. upp på land med bl.a. stora ekonomiska konsekvenser. Vi får alltså inte tro att det inte är så farligt om en eller annan båtförare skulle förtära alkohol eller att vi inte skulle behöva stränga straffbestämmelser då det gäller båtfylleri. Eftersom antalet snabba fritidsbåtar ökar kraftigt och då 60 20 av alla som årligen drunknar är alkoholpåverkade, måste skärpta bestämmelser snarast träda i kraft på det här området. Det är därför som Elver Jonsson och jag har väckt en motion där vi föreslår att samma trafiknykterhetslagstiftning som gäller till lands också skall gälla till sjöss. Frågan om införande av promillegräns för sjötrafiken har, som vi hört här i dag, diskuterats tidigare. Men sjölagskommittén t.ex. avvisade ett sådant förslag, bl.a. med motiveringen att det till sjöss är starkt skiftande trafikförhållanden och skilda slag av fartyg och av sysslor ombord och att detta skulle ställa olika krav i nykterhetshänseende. Detta är ett ganska obegripligt yttrande, då det ju skulle innebära att man kunde få dricka olika mängd alkohol beroende på båtens storlek eller på mängden båtar i trafik. Även fritidsbåtsutredningen behandlade frågan och avstyrkte, bl.a. med motiveringen att ett stort antal båtar används för övernattning vid kortare eller längre färder. Trots Stig Olssons varning till reservanterna och motionärerna för att ge sig ut till sjöss, skulle jag vilja säga, att för man ett sådant resonemang, skulle man ju, precis som lagutskottets vice ordförande sade, kunna undanta t.ex. bilar med husvagnar och andra bilar som är inredda för att bo i. Bara för att man kan övernatta i ett motordrivet fordon bör väl inte undantag göras från våra trafiklagar. Lagutskottets majoritet kommer inte med några nya skäl för sin avstyrkan av motionen utan hänvisar fortfarande till bl.a. fritidsbåtsutredningen. Redan 1967 påpekade utskottet att de inte ansåg frågan om promilleregeln vara löst, utan frågan skulle kunna komma i ett annat läge när utredningstekniken utvecklats mer och när övervakningen genom sjöpolisen förstärkts. Men ”ett annat läge” har enligt utskottsmajoriteten tydligen inte inträffat sedan dess, trots den väldiga ökningen av antalet fritidsbåtar och antalet Nog tycker man att läget har förvärrats och att det nu är så allvarligt att Onsdagen den något radikalt verkligen måste göras för att inom båttrafiken minska inte 13 maj 1981 minst antalet dödsolyckor. De flesta är ju, som jag redan har sagt, betingade av alkoholförtäring. Fru talman! Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen, där det framhålls att en ändring av 325 § sjölagen skyndsamt bör utredas efter mönster av trafikbrottslagen.

Fru talman! Jag kan till fullo instämma i allt vad såväl reservanterna som utskottets talesman sagt om det olämpliga i alkoholförtäring till sjöss. Det är riktigt att många människor varje år omkommer i fritidsbåtsolyckor som kan härledas till alkoholförtäring. Men att hitta vägar för att ändra detta är svårt. Min erfarenhet av det praktiska livet säger mig att vi är långt ifrån lösningar genom promilleregler och lagstiftning. Fritidsbåtstrafiken sker många gånger ute till sjöss i ytterskärgårdsområdena. Misstänker polisen eller kustbevakningen att alkoholförtäring förekommit, har man en lång resa in till en läkarmottagning där blodprov kan tas. Det förtar effekten av ett blodprov — vederbörande hinner nyktra till innan läkaren tagit provet. Inte heller har vi några krav på kompetens för att föra fritidsbåt. Sitter det några personer i en fritidsbåt och alla utom en är onyktra är det naturligtvis lätt att vid en kontroll säga att det är den som är nykter som är båtförare. Det kan vara en liten grabb på tio tolv år! Rent juridiskt har han faktiskt kompetensen, rätten, att föra båten. Det är en väg att kringgå ett sådant beslut som herr Ekinge pläderade för. Inför man regler för fritidsbåtar kan man inte ha andra regler för nyttosjöfarten och större fartyg — med dem kan naturligtvis ännu större skador uppstå i samband med onykterhet. Och visst skall onykterhet i sådana sammanhang fördömas och beivras. Men har vi praktiska möjligheter att gå på den linje som kan utläsas ur reservanternas förslag — kanske inte heller ur utskottets? Om ett utländskt fartyg bär sig litet konstigt åt när det lägger till vid kajen i en svensk hamn och onykterhet kan misstänkas tar det ändå en halvtimme innan polis eller annan myndighet har någon fysisk möjlighet att komma ombord och ta ett blodprov — det tar en halvtimme innan landgången läggs ut. Och vem skall man ta blodprovet på? Om fartyget är från en annan nation är det främmande nations område. Får polisen då gå in till en befälhavare som har låst in sig i en hytt och ta ett blodprov? Det går i praktiken inte. När vi diskuterar så här allvarliga saker skall vi nog komma med förslag som har någon förankring i verkligheten. Vi kan enas om att fördöma onykterheten till sjöss, och vi kan enas om att försöka beivra den. Det finns som sagt inget krav på att ägare eller förare av fritidsbåtar skall ha förarintyg, om båten är mindre än tolv meter lång. Är den mer än tolv meter fordras det skepparexamen av den som framför den. 2 I samband med förhören för att få förarintyg är förhörsförrättarna instruerade att ägna en särskild stund åt kapitlet onykterhet och informera de förarintygssökande om det farliga med alkoholförtäring. Det är ett led i propagandan mot onykterhet till sjöss. Det finns också med i bildningsorganisationernas kursmaterial vid de kurser de anordnar för att ge deltagarna förarintyg. På sjöbefälsskolorna pläderas det självfallet också för nykterhet till sjöss. Det oaktat går det inte att helt undvika att onykterhet förekommer. Vi har också nyttosjöfart med fartyg från främmande länder med andra alkoholseder. Där ser man ofta på ett annat sätt på förtäring av alkohol än vi gör. Det finns t.o.m. länder där det inte är straffbart ens att köra bil alkoholpåverkad. Det är svårt att tro att människor från dessa länder skulle ha förståelse för sådana regler när de kommer till Sverige. Det är kanske en fråga att ta upp i internationella fora. Fru talman! Onykterhet hör inte hemma till sjöss, men att man skulle kunna motverka och beivra den på det sätt som har föreslagits i debatten i dag har mera att göra med hopp och tro än med verkligheten.
Fru talman! Det är uppenbart att det råder stor enighet när det gäller målsättningen, och den skall ingen av oss betvivla. Birger Rosqvist säger att det är svårt att hitta vägar att beivra onykterhet till sjöss. Det är precis vad vi reservanter har sagt och vad som står i den socialdemokratiska motionen av Thure Jadestig och Tyra Johansson. Man säger alltså inte att ”det här kan och skall vi lösa, och så här skall det lösas”. Vi reservanter yrkar bifall till den motion i vilken det hemställs att riksdagen hos regeringen begär att regeringen skyndsamt utreder möjligheten att trafiknykterhetslagstiftningen vidgas till att gälla också till sjöss. Det innebär att vi vill gå ett steg längre än vad som nu gäller. Jag beklagar naturligtvis att vi inte kan uppnå enighet om detta. Jag tror dock att frågan kommer att falla framåt. Även om det finns svårigheter — och det gör det också när det gäller vägtrafiken — får vi inte avstå från varje möjlighet att ens försöka komma till rätta med problemen. Det är ungefär vad vi framhåller i reservationen. Mot den bakgrunden borde det kännas angeläget också för Birger Rosqvist att instämma i reservationen.
Fru talman! Jag är medveten om Birger Rosqvists kunskap när det gäller sjötrafikfrågor och hans intresse för de sakfrågor som vi i dag behandlar.

En sådan lagstiftning är svår att utforma från enskilda motionärers utgångspunkt. Motionen väcktes därför att vi ansåg att frågan om onykterhet till sjöss bör utredas. Att den utgör ett problem i dagens samhälle har vi många gånger fått vetskap om. Dessutom har intressenter inom sjöfarten och inte minst inom fritidssjöfarten uppmärksammat detta problemkomplex. Därför finns det all anledning att stödja den reservation som föreligger.

Fru talman! Mycket har sagts och mycket kommer säkert fortsättningsvis att sägas om svensk vapenexport. Som påpekas i utskottsbetänkandet kommer den kommitté som arbetat med frågan att inom kort lägga fram sitt betänkande. Vi kommer då att få en ny möjlighet att debattera och ta ställning till förslag som förhoppningsvis är åtminstone något bättre än de nu gällande bestämmelserna. För — som vi från vpk:s sida påpekat åtskilliga gånger — de bestämmelser för svensk vapenexport som nu gäller är omöjliga att följa. Själva konstruktionen av dem bygger på inneboende motsättningar som ständigt kommer att ge upphov till försäljningsskandaler av det slag som vi sett alltför många exempel på. Den grundläggande förutsättning i de svenska bestämmelserna som ställer till den största motsättningen är den outtalade önskan att de svenska vapen som säljs inte skall komma till användning. Enkelt uttryckt kan man säga att det är fritt fram för all vapenexport från Sverige bara det inte blir krig någonstans. Om vi hade uppnått det idealtillståndet skulle det inte behövas några debatter om svensk vapenexport eller någon vapenförsäljning över huvud taget. Då skulle det inte finnas någon marknad för vapen, varken svenska eller andra. Nu ser inte verkligheten ut på det sättet, och därför kommer de svenska bestämmelserna ständigt i konflikt med den — därav dubbeltydigheten, falskheten och den svaga argumentationen från många håll, så fort den svenska vapenexporten kommer upp till debatt. Så länge vi inte erkänner att svenska vapen köps för att användas i krig, inbördes eller mellan stater, så länge kommer vi också att få se våra fina bestämmelser lagda åt sidan och utan innehåll när ekonomiska intressen, statliga eller privata, funnit det för gott att göra upp någon fin affär. Vi har alldeles nyligen, under den gångna veckan, fått läsa i tidningarna om ett nytt, öppet och uppenbart brott mot de svenska bestämmelserna för svensk vapenexport. Bofors har tagit hem en jätteorder på sina luftvärnskanoner till USA:s krigsmakt. Det rör sig om en av de största orderna genom tiderna, på miljarder kronor, och bara företaget och möjligen krigsmaterielinspektören kan överblicka omfattningen och konsekvenserna av en sådan affär. Den för med sig mångåriga leveranser av reservdelar, kanske ammunition och licenser av olika slag, förutom de nu inledningsvis avtalade. Om detta skrivs det öppet, och jag har ännu inte hört någon reagera mot denna affär. Men vad säger nu våra svenska bestämmelser, och vad är USA för slags statsbildning? Det är frågor som ju skall tas upp och synas noggrant vid alla avslut om svensk vapenförsäljning. Låt mig repetera att följande gäller: Sverige skall inte sälja vapen till 2. stat som är invecklad i internationell konflikt, 3. stat som har inre väpnade oroligheter. Hur stämmer nu detta in på USA? Vad gäller punkterna 1 och 2 synes det mig uppenbart att USA i högsta grad är invecklat i internationella konflikter och även mer eller mindre öppet deltar i flera väpnade konflikter runt om i världen. Vad man kan sätta frågetecken för är om det pågår inre väpnade oroligheter i USA. Så det är väl solklart att export av vapen till USA direkt måste bryta mot alla riktlinjer och bestämmelser för svensk vapenexport. Eller är någon annan tolkning möjlig? I så fall vore det intressant om någon utskottsrepresentant kunde stiga fram här och klara ut saken. Någon regering har vi ju inte för tillfället, så från den kanten är det meningslöst att vänta sig något besked. Men det finns all anledning att återkomma i den här frågan litet senare, både till avgående och nya regeringsrepresentanter. Redar i nuläget är således denna affär ett nytt bevis på ohållbarheten i de svenska bestämmelserna. Men vilka effekter kommer den att få i framtiden? Nästa år? Om fem år? Då kan ju USA vara i fullt krig. Och det behöver inte vara den stora katastrofen i form av ett stormaktskrig. USA har varit inblandat i de flesta av efterkrigstidens krig och konflikter på alla håll i världen. Sverige kan alltså — sannolikheten för det är stor — när det gäller vapenexport hamna i den fatala situation som vi så väl känner till från tidigare, liknande fall, att svenska vapen helt plötsligt finns i ett krigförande land, sålda dit med den svenska regeringens goda minne. Jag har tagit upp det här exemplet med Bofors stororder till USA, därför att det visar just den ihålighet och omöjlighet i de svenska bestämmelserna som vi från vpk alltid har kritiserat. Det går inte att ställa upp bestämmelser på det sättet. Man måste i stället bestämma sig för en klar och entydig linje, där det görs politiska bedömningar av de stater som vill köpa. Då kommer man ifrån dubbeltydigheten och de falska ursäkterna. Det finns två huvudlinjer, av vilka man kan välja den ena eller den andra, när det gäller svensk vapenexport. Den första är en moralisk-pacifistisk linje. Vapen skall över huvud taget inte exporteras från Sverige, eftersom de används eller avses att användas i krig. Det är en respektabel, klar, entydig och i alla avseenden överlägsen linje, om man delar den bakomliggande grunduppfattningen. Tyvärr har inte alltid förespråkarna för förbud mot vapenexport denna klara, entydiga uppfattning när frågan ställs på sin spets. Den andra linjen är en icke-pacifistisk-politisk linje. Den innebär i korthet att det finns tillfällen och situationer då det är rätt att gripa till vapen och försvara sig mot de angrepp samt det våld som man själv blir utsatt för. Det blir då en politisk bedömning, grundad på olika politiska uppfattningar, som avgör vilka stater som skall få köpa svenska vapen. Det är inte konstigare än att man gör skilda bedömningar av vilka stater som skall få svenskt bistånd, vilket vpk har påpekat i den föreliggande motionen. Den regering som då säljer vapen till en förtryckarregim, t.ex. den tidigare schah-regimen i Iran, har i och med det tagit ställning för den regimen. Samma sak gäller Indonesien, en annan stat som varit högaktuell när det gäller svensk vapenexport. I Nicaragua har vi nu en ny, progressiv regering, som gör sitt bästa för att bygga upp landet och förbättra folkets villkor. Den är hårt trängd och behöver försvara sin självständighet också med vapen. För den som sympatiserar med regeringen i Nicaragua är det ingenting märkvärdigt med att sälja vapen dit. Det är utifrån sådana bedömningar som vapenförsäljning bör ske. Då kommer man inte i några moraliska konflikter eller omöjliga lägen, där svenska bestämmelser skall ställas mot en verklighet som de inte är skrivna för. Det finns emellertid motiv och argument i den svenska debatten om vapenexport som också förtjänar en kritisk granskning, även om man inte anser att ett totalförbud är det enda rätta. Ett av de vanligaste argumenten är att Sverige behöver sälja vapen för att kunna hålla i gång produktionen till sitt eget försvar. Det argumentet är gångbart endast om man anser att det svenska militära försvaret skall vara organiserat som det nu är för all framtid. Vi skall inte här ha någon ny försvarsdebatt, men det är alldeles klart att vi, om vi skulle överge den högerlinje i den svenska försvarspolitiken som nu gäller och som många vill förstärka ytterligare, inte alls skulle vara beroende av att exportera vapen i samma omfattning som nu. Med en vettig organisation och produktion skulle det argumentet förlora i stort sett allt av sitt innehåll. Men högerlinjen i den svenska försvarsdebatten vill i stället öka vapenexporten. Det är en förutsättning för att dess resonemang alls skall gå ihop. Ett annat argument är sysselsättningen. Det har nämnts i samband med Bofors stororder till USA som jag talade om förut. Och det är klart att den ordern ger jobb i Karlskoga. Men det är en dålig omväg att skapa jobb genom att gå över vapenproduktion och militär produktion av alla slag. Det finns väldokumenterade undersökningar, i FN:s regi och i USA av alla stater, som visar att varje investering i civil produktion ger mångdubbelt mer igen i fråga om sysselsättningseffekter och positiva följdverkningar i samhället i övrigt. Om vi tänker efter, är det ju självklart att det måste vara så. Jämför en stridsvagn och ett lokomotiv! Priset är kanske ungefär detsamma, möjligen är stridsvagnen dyrare. Tillverkningen av dem ger jobb samt leder till materialåtgång och andra effekter. Men efter det att de har tillverkats är stridsvagnen ett dött ting, som inte tillför samhället någonting annat än utgifter och kostnader. Lokomotivet däremot används i tiotals år och skapar välstånd, nya arbeten och investeringar i transportoch industrisektorerna. Detta är ett enkelt exempel, som visar att all militär produktion i grund och botten är improduktiv och ger mycket dåliga effekter i samhällsekonomin. Sverige bör således ha en minskad i stället för en ökad vapenproduktion och därmed också en minskad i stället för en ökad vapenexport. Vi har nu en motsatt utveckling. Därför är kraven i vpk:s motion högaktuella, och de kommer att vara det till dess vi får en ny och bättre försvarsoch vapenexportpolitik. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till vpk:s motion 637.

Fru talman! I den socialdemokratiska motionen 692 krävs bl.a. att riksdagen uttalar att ett särskilt parlamentariskt organ bör fatta beslut om vapenexporten och årligen redovisa till riksdagen dess inriktning och omfattning. Utskottet anför bl.a. att krigsmaterielkommittén är oförhindrad att behandla frågan om ökad parlamentarisk medverkan och att utredningen inom kort kommer att lämna sitt betänkande. Och därmed avstyrks motionens krav. Det hade naturligtvis varit välbetänkt av utskottet att avvakta med behandlingen av motionen till dess utredningens förslag förelegat, inte minst mot bakgrund av det dubbla budskap utredningen fått i sina direktiv. Det är möjligt att utredningen kommer att föreslå ett särskilt parlamentariskt organ, men det är kanske inte så sannolikt om man skall döma av dåvarande handelsministerns direktiv. Där står nämligen följande: ”Det bör vara kommittén obetaget att utöver vad jag här har anfört behandla frågor som i sammanhanget kan vara av betydelse för analyser och slutsatser. I likhet med utrikesutskottet anser jag dock att frågan om ett särskilt parlamentariskt organ för vapenexporten inte skall behandlas av kommittén.” Det bör kanske för fullständighetens skull sägas att handelsministern valt att tolka utrikesutskottets utlåtande på sitt alldeles egna sätt. Det finner man om man granskar utrikesutskottets betänkande 1978/79:589. Just den del i direktiven där det sägs ”att frågan om ett särskilt parlamentariskt organ för vapenexporten inte skall behandlas av kommittén” är det som föranlett ett tiotal socialdemokrater att motionera och ställa under riksdagens prövning huruvida ett parlamentariskt organ bör fatta beslut om vapenexporten och årligen redovisa till riksdagen dess inriktning och omfattning. När nu utskottet — som skäl för yrkandet om avslag på motionen — säger att kommittén är oförhindrad att behandla frågan om ökad parlamentarisk medverkan och att den inom kort skall avlämna sitt betänkande, tolkar vi detta på det sättet att frågan om ett parlamentariskt organ kommer att behandlas i utredningen och att sakkraven i motionen på intet sätt nu behandlas. Vi motionärer får därför anledning att återkomma i sakfrågan när utredningens förslag föreligger. Under alla omständigheter kommer frågan om en parlamentarisk nämnd därmed tillbaka till riksdagen. Detta är väsentligt, eftersom kravet på att tillstånd och kontroll av vapenexporten skall skötas av en parlamentarisk nämnd, som årligen skall lämna redovisning till riksdagen, förs fram av många organisationer i samhället. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets styrelse förelägger sin kongress detta förslag i sitt säkerhetspolitiska program. Broderskapsrörelsens — de kristna socialdemokraterna — kongress har också antagit kravet. Fyra fredsorganisationer har under våren samlat in mångtusende namnunderskrifter med krav på bl.a. detta. Såväl till det socialdemokratiska ungdomsförbundet som till den socialdemokratiska partikongressen i höst har liknande krav förts fram. Jag säger detta därför att det är viktigt att betona att kravet är folkligt förankrat. Säkerligen förs det fram också av många andra organisationer än dem jag nämnt. Mot dessa krav kanske man ändå skulle ställa den bild som den främste företrädaren i Sverige för en stark ökning av svensk vapenexport, direktören för Bofors, står för. Han säger att de som är motståndare till vapenexporten är ungdomsförbunden inom folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna. För nuvarande regering med ett mandats övervikt i riksdagen är det kanske inte så lätt att hantera dessa frågor, säger han. Till motståndarna mot vapenexporten hör vidare enligt Boforsdirektören några specialiserade demagoger som utnyttjar vapenindustrins politiska känslighet för att skaffa sig en egen plattform. De finner ofta stöd i massmedia, säger han. De olika kommunistiska grupperna — fortfarande enligt direktören för Bofors — behöver inte någon kommentar, för de är emot försvar, fritt näringsliv och ett ordnat demokratiskt samhälle. Dessutom finns det olika idealistiska fredsgrupper som tror att man skapar fred i världen genom att Sverige och andra små länder avskaffar sitt försvar. Detta var den uppfattning som Boforsdirektören har om opinionen i Sverige. Vi kunde faktiskt också läsa om hans inställning till frågan om vilka som skall få köpa svenska vapen, när han kommenterade den demokratiskt valda regeringen i Chile på följande sätt: ”Landet leddes på den tiden av en odemokratisk regering som kallade sig socialistisk. Nu har man en annan odemokratisk regering som kallar sig högersinnad. Det är fulare.” Så långt direktören för Bofors. Jag ville lyfta fram bilderna av den opinion som finns för en skärpning av vapenexportlagstiftningen och för ett parlamentariskt organ för kontroll av vapenexporten genom årligen återkommande redovisning till riksdagen för riksdagens prövning. Den opinionen för fram detta som ett viktigt politiskt krav. Vi har således på intet sätt övergett tanken i motionen 692, när vi nu nödgas acceptera en formell behandling av motionen. Vi lovar återkomma vid första bästa tillfälle för en sakbehandling av kraven.

Fru talman! Det är förvisso viktiga och betydelsefulla ting som har berörts i de två föregående anförandena och också i de båda motionerna. Det kan här ges upplysningen, att Sverige är ett av de länder som först tog itu med vapenexporten. Från första världskrigets slut har i Sverige rått principiellt förbud mot varje vapenexport, och all vapenexport har varit underkastad speciella regler genom lagstiftning och författningar, som ändrats till att bli de som nu gäller. Samtidigt har utrikesutskottet 1979 begärt en ny utredning, och resultatet av denna utredning kommer inom kort att framläggas. I den situationen har utrikesutskottet enigt ansett att någon diskussion om vapenexporten på grundval av de här motionerna just nu icke är nödvändig. Det kommer att ligga ett omfattande faktamaterial på riksdagens bord inom kort, och det kommer då att finnas en helt ny bas för diskussioner och förslag om denna vapenexport. Inom utrikesutskottet har vi därför sagt att det är lika bra att vänta med behandlingen av dessa motioner, vilket måste ske på så sätt att riksdagen nu avslår desamma. Vi kan sedan gripa oss an diskussionen på grundval av krigsmaterielexportkommitténs betänkande, den remissbehandling som detta kommer att utsättas för och den proposition som vi har att vänta. Jag tycker att det är en rätt naturlig ordning. Jag vill tillägga att riksdagen under tiden som utredningen pågått har varit ganska oförhindrad att diskutera vapenexporten. Det har framställts 13 frågor och interpellationer om vapenexport här i kammaren sedan 1975. Ingen mindre än fru Theorin har framställt tre interpellationer under senare år, den senaste i mars i år. Diskussionen har alltså kunnat gå vidare, och den har givetvis noga följts av den kommitté som arbetar med dessa frågor enligt vederbörligt uppdrag. Mot denna bakgrund har jag, fru talman, inget annat att föreslå än bifall till utrikesutskottets förslag. Jag skulle möjligen kunna tillägga att jag tycker att herr Söderqvist har varit litet vanvördig mot riksdagen. Enligt uppgifter som jag har fått skall han nämligen i eftermiddag ha läst upp sitt anförande i lokalradion i Örebro. Han skulle därvid också ha sagt att han redan hållit anförandet i riksdagen — vilket han alltså gjorde alldeles nyss. Det kanske var nödvändigt att säga så, för att få radioledningen att acceptera att anförandet sändes — det vet jag inte. Det är inte vanligt att Sveriges Radio sänder anföranden innan de har hållits i riksdagen. Det är vanligare att de sänds efter att de har hållits här. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill bara kort kommentera det som herr Hernelius tog upp om de svenska lagarna. Javisst! Det har funnits lagar, och det finns fortfarande lagar, kungörelser, riktlinjer och bestämmelser. De skärptes på 1950-talet, när vi hade de första stora skandalerna i den svenska efterkrigsdebatten om vapenexport. Under de 30 år som har gått sedan dess har dessa bestämmelser oupphörligt förbigåtts, kränkts och tillämpats på ett sätt som absolut inte har varit meningen. Det hjälper alltså inte med lagar, om man inte ser till att följa dem ordentligt. Det är vad jag har att säga om de svenska vapenexportbestämmelserna. Den kritiken har jag också, som jag sade, framfört tidigare vid många andra tillfällen. Det kommer inte heller att bli någon förbättring, så länge lagar och bestämmelser icke anpassas till den verklighet som vi lever i. Man kan inte skriva lagar och förordningar i något slags idealistiskt tillstånd och tro att verkligheten skall anpassa sig efter dem, för då kommer man ständigt att bli överkörd av verkligheten. Vad beträffar det sista yttrandet av Allan Hernelius om mitt eventuella felsteg i fråga om att läsa upp ett anförande i radio, så är jag tydligen i gott sällskap. Detta har ju gjorts åtskilliga gånger tidigare, både av Allan Hernelius partikamrater och av andra. Jag tror inte att den svenska yttrandefriheten tar någon större skada av det.
Fru talman! Nej, på den punkten är det en glädje att instämma med herr Söderqvist. Det är ingen fara för yttrandefriheten när och var än herr Söderqvist talar i radio, det lovar jag. Jag skulle vilja tillägga att de författningar som har funnits på detta område har följts och iakttagits. Över detta har riksdagens parlamentariska organ för kontroll, konstitutionsutskottet, vakat, och konstitutionsutskottet har vid flera tillfällen behandlat dessa frågor. I övrigt skall jag inte låta mig förledas av herr Söderqvist att ge mig in på en sakdebatt. Beträffande Bofors skall jag säga att jag inte känner till den affären, annat än vad som har stått i tidningarna. Jag vet icke om förhandlingar pågår, om förhandlingar är avslutade, om tillstånd har sökts, om tillstånd har beviljats osv. Det är mig helt obekant, men är det någon som är intresserad av detta går det väl att via konstitutionsutskottet så småningom få fram alla papper. Om det finns några papper i frågan — dvs. om affären kommer till stånd eller inte — det vet vi inget om.
Fru talman! Som jag sade tidigare finns det all anledning att återkomma när det gäller den sistnämnda affären, både till den avgående regeringen och till kommande regeringar. Här har nämligen, som jag sade förut, ett uppenbart brott mot de bestämmelser som ändå finns begåtts. Allan Hernelius kan ju försöka trösta sig med att affären kanske inte har kommit till stånd. Det är tydligen i varje fall så pass långt gånget att Bofors räknar med denna stora order och också har gett publicitet åt den. Vi torde således få räkna med att ta upp frågan i konstitutionsutskottet eller i något annat sammanhang.

Fru talman! Socialdemokraternas reservation, som vi — på grund av tidigare behandling av försvarsutskottets betänkande 19 — inte kommer att yrka bifall till, har samband med vår principiella inställning till frågan om överföringsmöjligheterna. Vi har hävdat vad som bestämdes i 1977 års försvarsbeslut. Reservationen gällde under förutsättning av bifall till reservation 8 i försvarsutskottets betänkande 19. Därmed, fru talman, får vi återkomma till den frågan i andra sammanhang.

Fru talman! Vi behandlar nu anslaget till civilförsvaret. Det anslaget har fastlagts genom 1977 års femåriga försvarsbeslut. Evert Hedberg vet lika väl som jag att civilförsvaret under de här gångna fem åren inte har fått de resurser som vi avsåg när vi fattade 1977 års försvarsbeslut. I fjolårets budgetbehandling yrkade socialdemokraterna på mer pengar till civilförsvaret än regeringen gjorde. Även i den allmänna debatten har socialdemokraterna anfört att civilförsvaret egentligen behövde mer resurser, och också i 1978 års försvarskommitté har man från socialdemokratiskt håll uttalat sig för att man skall ge civilförsvaret ökade resurser.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
Fru talman! Vi har samma princip oavsett vilken del av totalförsvaret det gäller. Vi håller på 1977 års beslut. Jag trodde att det var något positivt att stå fast vid detta beslut. Det borde vara skönt för en moderat att veta att socialdemokraterna står vid det försvarsbeslut som fattas, till dess vi hunnit fram till något nytt — och det tänker vi göra i fortsättningen också.

Fru talman! Den kapitalistiska produktionen kräver ju ökad effektivitet. Rationaliseringar pågår dagligen. Arbetstillfällen tas bort. Antalet anställda skall vara så lågt som möjligt, samtidigt som kraven ökar på dem som finns kvar på våra arbetsplatser, bl.a. genom ökad övertid. Stridsrop med den innebörden kommer främst från Svenska arbetsgivareföreningens olika Den borgerliga regeringen följer Svenska arbetsgivareföreningen i spåret. Det är därför inte heller möjligt med någon arbetstidsförkortning enligt borgerlig politik. I stället inriktas politiken på åtgärder som skall underlätta möjligheterna att utnyttja arbetskraften effektivare. Ett av de tunga argumenten i marginalskattesänkningsdebatten har ju varit att fler skall jobba övertid. Som en följd av de här politiska vindarna har utredningen rörande vissa arbetstidsfrågor kommit med förslag i ett betänkande, benämnt Ny arbetstidslag . De förslagen är väl anpassade till näringslivets krav. I dagens ekonomiska politik innebär det att den som arbetar skall arbeta mer, men allt fler ställs utanför arbetsmarknaden. De som arbetar skall då ytterligare belastas med övertid, medan andra ställs utanför arbetslivet. Det finns många välmotiverade krav på en arbetstidsförkortning. Arbetsmiljön kan förbättras. Jämställdheten har bättre förutsättningar, om arbetstiden förkortas. Det finns också sociala skäl, bl.a. att barnen skulle få det bra mycket bättre vid en arbetstidsförkortning. Teknikens utveckling kräver att också arbetarklassen får sin del därav, bl.a. genom en arbetstidsförkortning. Fler skulle då få plats i arbetslivet, och det skulle på ett påtagligt sätt kunna bidra till att minska arbetslösheten. Utskottet och regeringen har flera motiveringar för avslag på förslaget om en förkortning av arbetstiden. Ekonomin är en — det finns ingen plats för reformer, säger man. En arbetstidsförkortning ses mera som en standardförbättring, som inte ens är socialt nödvändig. De positiva effekter som en arbetstidsförkortning innebär bortser man tydligen från. Standardförbättringen, som man säger skall väljas av arbetsmarknadens parter, är den stående avslagsmotiveringen i vpk-kraven på arbetstidsförkortning. Avgörandet skall alltså enligt utskottets och riksdagens uppfattning sedan många år inte ske i parlamentet. Men en arbetstidsförkortning måste enligt vår mening samordnas — ej splittras upp — och den måste genomföras någorlunda enhetligt. Därför kan inte ett avgörande överlämnas till arbetsmarknadens parter. En arbetstidsförkortning skall ej heller, enligt utskottet och riksdagen, användas för att dela upp arbetena så att många får en chans på arbetsmarknaden. Det är en mycket underlig inställning, tycker vi, när vi vet att i runda tal en miljon människor fram på 1980-talet kommer att vara utslagna i någon form. I en LO-rapport inför kongressen beräknar man att 400 000 människor är förtidspensionerade år 1990, att omkring 300 000 är långtidssjuka och att 300000 är sysselsatta i skyddat arbete eller i beredskapsarbete eller går arbetslösa. En arbetstidsförkortning skulle kunna vara en del i ansträngningarna att återföra vissa av dessa människor till arbetsmarknaden, men utskottet är kallsinnigt. Men hur skall vi klara jobben? Kan man använda arbetstidsförkortningen som ett medel för att lösa det problemet? Det kan man inte enligt utskottet, regeringen och riksdagen. Min fråga blir då: Hur skall man med bibehållande av dagens tekniska nivå kunna behålla full sysselsättning i landet, om man inte använder arbetstidsförkortning som ett viktigt hjälpmedel? Jag tycker att utskottet någon gång borde besvara den frågan och inte bara bolla över den till arbetsmarknadens parter. Arbetstidsförkortningen kan alltså ur dessa synpunkter inte vara en fråga för arbetsmarknadens parter, utan det blir en politiskt viktig fråga. I riksdagen kommer man att kunna ta det övergripande beslutet vad det gäller hela samhället. Skälen och motiveringarna för en arbetstidsförkortning är värda att beakta, säger nu senast arbetsmarknadsministern Eliasson i proposition nr 126. Men man skall inte göra någonting! Ett av de skäl man bör beakta gäller jämställdheten. Men det skjuts på framtiden när det gäller arbetstidsförkortningen. Det talas om detta många gånger ute på fältet av kvinnor från olika partier. Jag har hört många socialdemokratiska kvinnor — även här i riksdagen — som intar en mycket negativ ställning till en arbetstidsförkortning. Men när de är representanter för sina organisationer skjuter de ofta fram arbetstidsförkortningen, samtidigt som de röstar emot den. När man för en sådan politik kan det uttryckas bara med ett enda ord, och det är falskspel. När det gäller att förkorta arbetstiden och verkligen sätta sig ned och fundera på hur och i vilken takt det skall ske kan den borgerliga politiken inte vara med. Den är inriktad på att förlänga arbetstiden. Exemplen är många. Jag har tidigare pekat på att skatterna skall utformas så att man kan utöka övertiden och att det skall bli en ekonomisk morot för en längre arbetstid. Inom näringslivet planerar man med övertid. I en konflikt är en övertidsblockad ett kännbart och ganska effektivt vapen. Det visar på den orimliga situation som råder på många håll inom arbetslivet, bl.a. inom processindustrin. Vpk och många fackliga organisationer kräver att övertiden skall begränsas eller åtminstone att den skall komma under de anställdas kontroll, t.ex. genom vetorätt. Motionerna i detta ärende är många till de fackliga kongresserna i år. Under årens lopp har vpk:s yrkanden om en minskning av övertiden avslagits av riksdagen under hänvisning till sittande utredning. Nu har utredningen kommit med sitt förslag. Men övertiden begränsas inte. Den allmänna övertiden skall fortsätta. Arbetarskyddsstyrelsen skall ha rätt att bevilja ytterligare övertid. Endast den föråldrade paragrafen om förberedelseoch avslutningsarbete skall utgå. I övrigt är det fritt fram för extra övertid, exakt på det sätt som den borgerliga politiken syftat till. Två huvudfrågor finns att besvara för utskottet: Skall för det första de som arbetar inte få någon arbetstidsförkortning under överskådlig tid, samtidigt som andra slås ut eller blir arbetslösa? Ingår inte en förkortning av arbetstiden i någon del av åtgärderna för att minska arbetslösheten? Skall för det andra de som arbetar belastas med övertid, samtidigt som allt fler försvinner från arbetslivet? Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 227, där vi kräver att riksdagen hemställer hos regeringen om förslag om att 10 § om allmän övertid och extra övertid samt 9§ om övertid för förberedelseoch avslutningsarbete skall utgå ur arbetstidslagen och att övertid endast skall tillåtas för nödfallsarbete, där överhängande fara för liv, hälsa eller egendom föreligger. Jag yrkar vidare bifall till motion 375, där vi föreslår att riksdagen hemställer hos regeringen om en tidsplan för en generell nedtrappning av arbetstiden till 6 timmar per dag med bibehållen lönestandard, så att sextimmarsdagen kan genomföras under 1980-talet. Jag yrkar även bifall till vpk-motionen 945.